Herr talman! Vi är i regeringen givetvis inställda på att bereda alla ungdomar plats i gymnasieskolan. Den helt övervägande andelen kommer också att få plats på de linjer dit de har sökt. Vi har sedan förklarat att vi är beredda att vidta åtgärder för att kunna öka intagningen när de preliminära uppgifterna från skolöverstyrelsen har kommit in. Det kommer att ske på senvåren och inte mitt i sommaren, som Larz Johansson påstod. Vad vi då har att göra är bl a. en omfördelning mellan sektorer, under förutsättning att ett medgivande ges oss av riksdagen. Därmed kan ett ökat antal ungdomar få plats i gymnasieskolan. Det är en synpunkt som här framhållits också av Göran Allmér. Jag vill även säga att det förra året inte var 6 96 utan 2,5 70 som inte kunde erbjudas plats. Jag är medveten om att ungdomarna från år till år ändrar sina olika preferenser när det gäller val av linjer. Jag är också på det klara med att vi har linjer som är lågt efterfrågade och som i det långa loppet måste leda till en minskning eller rent av, i något enstaka fall, till att de upphör till förmån för övriga linjer.

Herr talman! Vi kan naturligtvis diskutera vad som är senvår och vad som är sommar. Enligt SÖ:s petita redovisade man dessa siffror per den 31 maj förra året. Åtgärderna från regeringens sida brukar regelmässigt komma betydligt senare. Om utbildningsministern fortfarande tror att praktiskt taget alla, eller den helt övervägande delen, som han uttryckte sig, skulle få plats, vad finns det då för anledning att i budgetpropositionen hävda att vi behöver minst lika många platser i ungdomsuppföljningen som föregående år, dvs. 14 000 platser? Hur kommer det sig då att utbildningsministern i budgetpropositionen säger att länsskolnämnderna, eftersom alla sökande förmodligen inte får plats, skall aktivt verka för en överinskrivning på gymnasieskolans platser, dvs. man skall ta in fler än 30 elever i helklass? Hur kommer det sig att man i budgetpropositionen säger att LA-kurserna, arbetsmarknadsanknutna lokala kurser, som skulle kunna vara lämpliga byggstenar i de individuella planerna, har varit svåra att anordna på grund av brist på årselevplatser? Det är utbildningsministerns egna ord. Vi vet från erfarenheter ute på fältet att många påbyggnadsutbildningar inte har kunnat komma i gång därför att årselevplatserna helt enkelt inte har räckt till.

När de som skall beredas plats och tas in är betydligt fler än föregående år, räcker det inte med samma antal intagningsplatser. Det måste t.o.m. utbildningsministern kunna medge.
Herr talman! Jag fick inte mycket till svar av utbildningsministern på de två mer konkreta frågor jag ställde. Jag förväntar mig ett svar på dem vid ett senare tillfälle. Men varför, utbildningsministern, måste man gå den ganska långa, krångliga och byråkratiska vägen tillbaka över utbildningsdepartementet och SÖ för att där åstadkomma en omfördelning mellan sektorer eller linjer och utbildningsvägar? Varför kan man inte med förtroende lämna över till länsskolnämnderna och de lokala skolmyndigheterna att inom givna ramar göra dessa omdisponeringar?
Herr talman! Jag har erfarit att antalet äldresökande har minskat bland de inträdesansökningar som nu har ingivits. Därför finns det skäl att anta att vi med de åtgärder jag här talat om skall kunna bereda plats åt både 16-åringar och de äldresökande.

Herr talman! Utbildningsministern säger att han har erfarit att antalet äldresökande har minskat. Då skall jag avslöja en hemlighet för utbildningsministern. Detta visste vi mycket väl om, och jag skall också tala om varför. Jo, de äldresökande har både förra året och i år fått beskedet att det knappt är lönt att de gör sig mödan att söka. Den som är över 18 år tillhör inte den prioriterade gruppen, och det finns inte platser så att de räcker åt alla. Därför kan äldresökande bespara sig detta besvär. Förra året sjönk antalet äldresökande med 30 96. Det skulle inte förvåna mig om det har sjunkit ännu mer detta år, och det är sannerligen inte någonting att vara glad över. Tvärtom har en av de viktigaste ambitioner vi har haft med uppföljningsansvaret varit att göra klart för de ungdomar som inte ens sökte till gymnasieskolan som 16-åringar, att det nog vore bra för dem -— efter det att de skaffat sig litet erfarenhet ute i arbetslivet, av ungdomsplatser och annat — att komma tillbaka och skaffa sig den avslutade utbildning som gymnasieskolan innebär. Det har många av dem insett under de senare åren, och därför steg antalet äldresökande under en följd av år till dess att regeringen kom med detta olyckliga beslut — som i och för sig stöddes av moderater och folkpartister — om att prioritera 16-åringarna. Det var inte någon bra lösning av problemet. Man sopar en del av problemet under mattan. Det har dessutom inneburit att till en del av utbildningarna, t.ex. vårdutbildning eller jordoch skogsutbildning, där tidigare mer än hälften av de sökande var äldre än 18 år, har man i dag praktiskt taget bara 16-åringar. Det är många vårdlärare och andra som vittnar om att detta inte varit någon lycklig och bra utveckling, därför att många av eleverna som går in i den typen av utbildning är för unga. De borde ha fått litet tid på sig att mogna innan de kom till denna utbildning. Men i dag tvingas de alltså till att göra sådana ställningstaganden, och om man inte är beredd att ställa tillräckligt antal platser till förfogande, kommer denna utveckling att fortsätta. Det hjälper inte heller, vilket har förekommit ibland, att förebära några statsfinansiella skäl till att hålla tillbaka antalet intagningsplatser i gymnasieskolan. Utbildningsministern vet lika väl som jag — det har kommit till uttryck många gånger även i regeringspropositioner — att om man inte tar kostnaden i antal gymnasieplatser så får man ta kostnaden i ungdomsuppföljningen eller i form av ungdomslag eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och de är regelmässigt dyrare än vad gymnasieplatserna är.
Herr talman! Vi vet att ungdomar när de söker till gymnasiet kanske påverkas av all möjlig ganska osaklig information som de får. Det är svårt att få sökande till verkstadsteknisk linje då samtidigt stora industrinedläggningar förekommer. Men det kommer att försvaga de äldres intresse för att söka till gymnasiet om de tror att de uppgifter är riktiga som Larz Johansson från riksdagens talarstol meddelar, nämligen att det inte lönar sig för 18-19-åringar att söka. Jag vill i motsats till Larz Johansson säga att 18 och 19-åringar bör söka till gymnasiet. Jag vill också framhålla att skälet för att prioritera 16-åringar är att möjligheten för en 16-åring till alternativ sysselsättning är mycket mindre än för en 18 eller 19-åring. Det låg bakom riksdagens beslut.

Herr talman! Pär Granstedt har ställt en fråga till mig om min principiella syn på de filosofiska och psykologiska grundkunskapernas roll inom den naturvetenskapligt orienterade gymnasieutbildningen. Jag vill börja med att erinra om den naturvetenskapliga linjens utveckling sedan den tillkom vid införandet av gymnasieskolan i mitten av 1960-talet. I detta sammanhang är det då också viktigt att beakta utvecklingen av den fyraåriga tekniska linjen . Efter den kraftiga utbyggnad av den naturvetenskapliga och tekniska utbildningen som hade åstadkommits under första delen av 1960-talet var det år 1966 ca 10000 elever som påbörjade studier på N-linjen, medan motsvarande antal på T-linjen var ca 7 000. Under den följande femårsperioden växte antalet elever på N-linjen ytterligare, medan den på T-linjen minskade i motsvarande grad. Under hela 1970-talet har T-linjen därefter åter stadigt ökat sitt elevantal och har nu närmare 13 000 elever i årskurs 1. I motsvarande grad har elevantalet på N-linjen minskat, och under några år var minskningen på N-linjen större än ökningen på T-linjen. I mitten av 1970-talet fick vi också debatt om en förestående naturvetarkris, många analyser gjordes av N-linjens problem och ett stort antal förslag fördes fram om hur N-linjen skulle ”räddas”, som man uttryckte saken. Det var i detta debattklimat som de nuvarande s.k. alternativämnena på N-linjen föddes och ersatte bl.a. ettdera av ämnena filosofi och psykologi. Bakom detta låg att en viktig anledning till elevminskningen på N-linjen bedömdes vara att dess konstruktion gjorde den alltför svår i jämförelse med övriga teoretiska linjer. Enligt sina kritiker hade N-linjen alldeles för många ämnen, varav flera hade lågt veckotimtal. Samtidigt hävdades från vissa håll att linjen relativt sett hade för stor andel icke naturvetenskapliga ämnen och för liten andel naturvetenskapliga. Det var därför eleverna gick till T-linjen. Detta är i korta drag bakgrunden till att den icke-naturvetenskapliga delen av N-linjen minskades med totalt åtta veckotimmar till förmån för alternativämnena, som skulle ha en naturvetenskaplig profil. Försöksverksamhet inleddes, och man tyckte sig kunna konstatera en viss återhämtning i elevrekryteringen. Här står vi dock inför tolkningssvårigheter, eftersom vi självfallet inte vet hur andra faktorer kan ha inverkat. Summan av all påverkan har dock blivit att rekryteringen till N-linjen har börjat öka igen de senaste åren, sett både som totalt antal intagna elever och som andel av årskullen. I dag är det så att vi aldrig tidigare haft så många elever i årskurs 1 på N och T-linjerna sammantagna, i det närmaste 20 000, vilket kan jämföras med toppsiffran 17 300 i början av 1970-talet. Enligt riksdagens beslut har eleverna på N-linjen sedan läsåret 1983/84 möjlighet att välja mellan den ”normala” N-linjens timplan och den timplan som erbjuder alternativämnen i stället för vissa icke-naturvetenskapliga ämnen. Som framgår av vad jag nu redovisat har förändringen av N-linjen framför allt dikterats av en stark önskan att bibehålla eller öka dess elevantal snarare än av principiella ställningstaganden för eller emot vissa ämnen. Och skall man döma efter det antal förslag om nya alternativämnen som inkommit till utbildningsdepartementet från olika gymnasieskolor, så finns det en stor uppslutning bakom idén med dessa ämnen och ett stort intresse för dem. Det är i detta perspektiv man också bör se regeringens förslag om försöksverksamhet med en samordning i årskurserna 1 och 2 av N och T-linjerna på orter med mycket små gymnasieskolor. På vissa orter kan med minskande årskullar den situationen uppstå att eleverna inte räcker till för en intagningsklass på vardera N och T-linjen. Detta kan då leda till att N-linjen inte alls kan erbjudas. I en sådan situation har vi ansett det vara befogat att följa skolöverstyrelsens förslag och i försöksverksamhet pröva en något modifierad N-linje, en modifiering som bl.a. skulle innebära att ämnena filosofi och psykologi helt faller bort. Avsikten är inte att i andra fall än de nu nämnda aktualisera några förändringar beträffande dessa ämnen.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Svaret är ju relativt utförligt. Men jag nödgas ändå konstatera att min fråga egentligen inte besvaras. Jag frågade egentligen vilken som var utbildningsministerns principiella syn på de filosofiska och psykologiska grundkunskapernas roll inom den naturvetenskapligt orienterade gymnasieutbildningen. Det har vi i själva verket inte fått höra någonting om i det här svaret. Svaret utgör i och för sig en intressant redovisning av det historiska skeende som har lett fram till att de filosofiska och de psykologiska inslagens ställning inom den naturvetenskapligt inriktade gymnasieutbildningen under årens lopp successivt har försvagats. Detta var i och för sig värdefullt att få del av, samtidigt som det ju inte var något helt nytt. Men nyckeln till min frågeställning är kanske ändå att det, såsom framhålls i svaret, inte gjorts något principiellt ställningstagande för eller emot vissa ämnen. Det finns således inget principiellt synsätt när det gäller frågan om vilken roll denna typ av humanistiska ämnen bör ha inom den naturvetenskapligt inriktade gymnasieutbildningen. Det tycker jag i så fall är väldigt allvarligt. Hur balansen i den utbildning som vi ger elever i gymnasiet skall se ut är ju ändå en principiellt ganska viktig fråga. Vad som nu har skett är att utbildningen på dessa gymnasielinjer gradvis har blivit alltmera ensidig. De som går ut gymnasieskolan med den här utbildningen får en smalare allmänbildningsbas. En sådan utveckling är naturligtvis inte betydelselös, och den borde kanske ha föregåtts av några mera principiella överväganden om vad vi egentligen vill att den som går ut svensk gymnasieskola och eventuellt fortsätter på universitet skall kunna. De ungdomar som genomgår naturvetenskaplig eller teknisk linje och sedan kanske fortsätter på tekniska eller naturvetenskapliga högskoleutbildningar kommer många gånger att hamna på olika nyckelposter i samhället, i arbetsledande positioner e.d. där de har en mycket stark påverkan på samhällsutvecklingen. Man kan fråga sig om det inte är ganska viktigt att människor i sådan ställning har en bas också i fråga om kunskaper i psykologi och filosofi. Det värde som ligger i att en person i t.ex. arbetsledande ställning har vissa grundkunskaper i psykologi behöver jag säkert inte utveckla vidare. Apropå den frågeställning som vi just nu diskuterar skulle jag när det gäller filosofi vilja citera ur en skrivelse från Sveriges förenade studentkårer. Man skriver: ”Filosofin är ett tvärvetenskapligt ämne som i högre grad än något annat kan ge eleverna träning i att tänka och resonera kritiskt, självständigt och konstruktivt. De får en språklig och logisk övning i att bedöma egen och andras argumentering. De får också inblick i vetenskapliga metodproblem och källkritiska frågeställningar. Ämnet ger eleverna möjlighet att diskutera svåra etiska frågor som alla numera ställs inför mera än tidigare generationer, t.ex. på grund av miljöförstöringen eller den snabba tekniska utvecklingen inom bl.a. datateknik och bioteknik. Filosofin bidrar härvid både med idéhistoriska överblickar och moralfiiosofisk orientering. Sammanfattningsvis kan filosofin ge eleverna en grund som bör anses självklar i ett demokratiskt samhälle, en helt omistlig bas för högskolestudier.” Det är alltså inte någon representant för utbildningsutskottet som säger detta, utan det är företrädare för studenterna själva. Med hänsyn till detta tycker jag att min interpellation inte har besvarats. Vilken är egentligen utbildningsministerns och regeringens principiella syn på behovet av denna typ av kunskaper för dem som skaffar sig en naturvetenskapligt orienterad utbildning?

Herr talman! Situationen är den att vi låter eleverna välja om de vill läsa den normala studieplanen där de ursprungliga humanistiska ämnena behållits eller om de i stället vill läsa alternativa ämnen. I detta ligger inte någon värdering, utan en önskan att skapa en N-linje som passar både dem som vill ha kunskap i filosofi eller psykologi och dem som är angelägna att ägna nästan alla sina studietimmar åt naturvetenskapligt orienterade ämnen. Allt tyder på att de senare eleverna i övriga fall skulle gå till T-linjen. De ämnen som har trätt i stället för de humanistiska ämnena är sådana ämnen som inte är alldeles utan betydelse för människans liv i kontakt med natur och samhälle. Det är ämnen som miljövårdsteknik, hälsokunskap, energioch mätteknik och datakunskap. Alla dessa ämnen sätter in människan i sammanhanget med tekniken och naturen. Det är således fel att ställa dem i en absolut motsatsställning till sådana bildningsvärden som filosofi och psykologi kan ge.

Herr talman! Är inte det som utbildningsministern gav uttryck för en något ansvarslös inställning? Man säger att eleverna erbjuds detta, de väljer själva och sedan blir det så här. Det finns inga principiella överväganden bakom det hela. Måste inte vi som utbildningspolitiker ställa vissa grundläggande krav på bredden av allmänbildningen hos dem som går igenom gymnasieskolan och på dem som skall läsa vidare på universitet? Är det verkligen så att det skall vara gymnasister i övre tonåren som avgör vilken bildningsbas som är den riktiga för fortsatta studier vid universitet och högskola och för fortsatt yrkesliv? Är det ändå inte så att det är vårt ansvar att ange vilka grundförutsättningar som skall vara uppfyllda? Jag menar att man måste föra denna principiella debatt som jag efterlyst och som utbildningsministern vid två tillfällen tydligen ansett vara obefogad. Marknadstänkande i all ära, men det är förvånande att höra en socialdemokratisk utbildningsminister tala så att man får intryck av att det gäller att komma med ett utbud där eleverna sedan skall välja efter eget gottfinnande. Jag tror alltså att vi måste ta ansvaret för vilken bildning vi skall ge våra ungdomar i gymnasieskolan. Alla de ämnen som räknades upp är naturligtvis i och för sig värdefulla, men det är i väsentlig utsträckning fråga om kunskapsmoment som mycket väl kan klaras av inom ramen för befintliga ämnen på den naturvetenskapliga linjen. I stor utsträckning sker också detta. Vad det handlar om är att man inom vissa områden lämnar utrymme för en mera långtgående specialisering. Frågan är då om det är riktigt att i gymnasieskolan släppa fram den mera långtgående specialiseringen på den breda allmänbildningens bekostnad. Är det inte bättre att vi ser till att man får en ordentlig allmänbildning i gymnasieskolan och att man får möjlighet att specialisera sig efter det att man har gått ut gymnasieskolan?
Herr talman! I den föregående interpellationsdebatten gällde frågan elevernas fria utbildningsval och önskan att eleverna i gymnasieskolan får läsa det som de har intresse av och anlag för.

Enligt Pär Granstedt skall det tydligen vara allt eller intet. Vill de elever som är intresserade av naturvetenskap inte läsa filosofi och psykologi eller de här alternativämnena, är det lika bra att de låter bli att läsa naturvetenskap på en naturvetenskaplig linje och i stället går över till T-linjen. Jag kan inte se att det ligger någon nackdel i att låta utbildningen ske på två grenar med fritt val för eleven och med råd av elevens föräldrar, lärare och övriga studierådgivare.

Herr talman! Kopplingen till den tidigare debatten, om elevernas möjligheter att komma in vid sitt förstahandsval och få välja inriktning på gymnasieskolan, var kanske litet omotiverad. Det är ju en sak att man måste se till att eleverna får möjlighet att välja den linje som de är intresserade av, en annan vilka ämnen som skall ingå i linjerna. Detta är också någonting som man i praktiken bör låta bli beroende av vad eleverna önskar. Självfallet skall vi främja elevernas förstahandsval, men från samhällets sida måste vi ändå slå fast vilken grundläggande allmänbildning som man bör nå fram till på olika linjer. Här tycker jag alltså att det är anmärkningsvärt att det görs sådana här ändringar, tydligen utan några som helst principiella överväganden om vilken allmänbildning gymnasieskolan bör förmedla. Kanske avvägningen mellan T-linje och N-linje inte borde lösas genom att man gör N-linjen mera ensidig. Kanske borde man i stället ge T-linjen en större bredd. Kanske hade det varit en bättre väg att införa litet mera av humanistiska inslag på T-linjen än att renodla och, från den här synpunkten, utarma N-linjen, som man nu har gjort. Jag tycker alltså att utvecklingen är beklaglig och tror att den inte är till elevernas fromma och på lång sikt inte heller till samhällets fromma. Det är, enligt min mening, anmärkningsvärt att så viktiga ändringar sker utan att man principiellt överväger vad vi skall ge eleverna i gymnasieskolan.

Herr talman! Görel Thurdin har ställt fyra frågor till mig med anledning av att den s.k. avstämningstidpunkten för statsbidrag till gymnasieskolan flyttats till mitten av läsåret. Jag gör först några allmänna kommentarer och svarar sedan på de fyra frågorna. Jag är väl medveten om att man på skolorna upplevt det nya systemet som mer arbetskrävande än det tidigare. Vid sidan av de naturliga introduktionsproblemen tror jag emellertid att detta åtminstone delvis beror på att skolorna detta läsår — för andra ändamål — skulle rapportera om elevoch timunderlag även i september. ”Normala” år kan det rimligen inte kräva mer av arbetsinsatser att göra en rapport i januari än att göra en i september. Vidare är det riktigt att det inte längre finns ett direkt samband mellan undervisningens organisation och statsbidragsrekvisitionerna. Det är en följd av att en friare resursanvändning i gymnasieskolan genomfördes inför läsåret 1982/83. Bl. a. i konsekvens med detta har regeringen nyligen förelagt riksdagen en proposition med förslag om en viss schablonisering av statsbidraget till lärarlöner i gymnasieskolan. Avsikten är att kommunerna och de enskilda skolorna skall få större frihet att fördela gymnasieskolans resurser och använda dem där de behövs bäst. Skoladministrationen förenklas genom att en rad specialbestämmelser slopas i samband med schabloniseringen. I förslaget om schablonisering ligger också att resurstilldelningen skall bli mer följsam mot förändringar i elevunderlaget och därmed i resurstilldelningen. I dag slår långt ifrån alla förändringar igenom, men när så sker blir i stället utslagen desto kraftigare på resurser och tjänster. Sammanfattningsvis bör alltså flera av dagens administrativa problem — vare sig statsbidragen stäms av i januari eller i september — få en lösning med den ordning som nyligen föreslagits. Med det har jag också svarat på Görel Thurdins sista fråga om vad regeringen avser att göra. På den första frågan — om en fastlagd organisation skall lösas upp innan elevantalen blivit definitiva — är mitt svar nej, men jag ser inte någon anledning att meddela några föreskrifter i detta avseende. Om det blir minskningar i organisationen, så att statsbidrag för viss undervisning inte skall utgå, bör kommunen själv stå för kostnaden. Förstärkningsresurserna bör inte generellt få användas till att täcka kostnader för sådan undervisning. Jag har med detta besvarat Görel Thurdins andra fråga, om kommunerna skall kunna gå in och betala lärarlöner, och jag har svarat med de formuleringar utbildningsutskottet använde när det tillstyrkte regeringens förslag om ändrad avstämningstidpunkt. Riksdagen godkände sedan förslaget. På Görel Thurdins återstående fråga om konsekvenserna av systemet är mitt svar att dessa måste antas kunna bli olika både mellan och inom regioner, beroende på planeringen och dess förutsättningar i de enskilda fallen. I de minsta kommunerna är det helt naturligt ofta svårare både att fylla undervisningsgrupper och att alls nå upp till det lägsta antalet elever för att få starta en grupp. I de 30 minsta kommunerna med mer fullständig gymnasieskola och s.k. alternativa timplaner bedömer jag att den särskilda återföringsresursen ger en rimlig kompensation.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsminister Lennart Bodström för svaret på min interpellation angående nuvarande statsbidrag till gymnasielärarlöner och avstämningstidpunkt för dessa. Jag konstaterar att utbildningsministern anser att nu liggande proposition om statsbidrag till gymnasielärarlöner kommer att lösa flera av de problem jag berört i min interpellation. Jag hoppas verkligen det, men den propositionen är så svår att förstå och därmed så svårbedömd att inte ens de som arbetar med dessa statsbidrag riktigt kan klara ut alla effekter av förslaget. Såvitt jag har förstått kommer emellertid handläggningen att förenklas hos SÖ, länsskolnämnder och skolstyrelser. Betyder det en avbyråkratisering är det en mycket önskvärd effekt, för i dag styrs skolverksamheten fortfarande av en mängd papperstigrar. Jag konstaterar också att utbildningsministern instämmer i att det inte finns något direkt samband mellan organisation och nuvarande statsbidragsrekvisitioner, detta till följd av en friare resursanvändning. Därför ligger nuvarande proposition för behandling i riksdagen. Tyvärr är det så att man har blandat två statsbidragssystem för gymnasieskolans resurser: dels finns den allmänna resursen som är avsedd att gå till lärarlöner knutna till den fastlagda organisationen, dvs. det statsbidrag som fått ändrad avstämningstidpunkt, dels finns en förstärkningsresurs beräknad utifrån vissa schabloner som skall användas till elever med särskilda behov. Då avstämningstidpunkten flyttades fick sammanblandningen av dessa två olika statsbidrag för riksdagen icke önskvärda effekter. Vissa kommuner förstod att det fanns risk för att antalet elever i deras undervisningsgrupper efter ett tag skulle understiga 8, varför de valde att inte i förväg planera förstärkningsresursens användning. När resultatet av avstämningen kom från länsskolnämnderna kunde de vid behov använda förstärkningsresursen till att täcka kostnaderna för de lärarlöner som inte var statsbidragsberättigade. De kommuner som däremot använt förstärkningsresursen på rätt sätt, dvs. till elever med särskilda behov och i förväg planerat den användningen och avsatt medlen till det, fann så småningom att de i vissa fall måste betala tillbaka, ibland rätt stora belopp. Därmed har, såvitt jag kan förstå, riksdagens mål att förstärkningsresursen skall användas till elever med särskilda behov inte uppfyllts, och detta på grund av att departementet — riksdagen har också beslutat om detta — ändrat avstämningstidpunkt. Det här innebär att kommuner inte vågar planera för en organisation som ger undervisningsgrupper med bara 10 elever vid skolstarten vid hösten. I exempelvis Örnsköldsvik fanns 12 elever i höstas på en speciell linje. Den 15 januari hade minst 5 hoppat av, varför den linjen helt plötsligt inte var statsbidragsberättigad. Avhoppen måste vara väldigt svåra att förutse för kommunerna, eftersom orsakerna kan vara av så skiftande slag. Kommunen är i vart fall återbetalningsskyldig därför att man verkligen planerat att använda förstärkningsresursen till elever med särskilda behov.
Herr talman! Skälet till att avstämningstidpunkten ändrades till januari var att man ville vid en tidpunkt mitt i läsåret avgöra hur många elever som fanns i klasserna och som man skulle betala för. Det är viktigt. Därigenom behöver staten inte betala för elever som slutar tämligen snart efter skolstarten. Det betyder också att staten kommer att betala för elever som har tillkommit sedan skolstarten och de tidigare beräkningarna. Man får ett från alla synpunkter mera korrekt förhållande i fördelningen av kostnader mellan staten och kommunerna. Jag vill också tillägga att de medel som frigjordes på detta sätt, genom att staten inte betalar ut ersättning för elever som i själva verket inte fullföljt sin gymnasieutbildning, har använts för att skapa ungefär 3 000 nya platser för elever som faktiskt finns i skolan och bedriver studier där.

Herr talman! Det låter i och för sig väldigt bra att 3 000 nya platser skapats. Ändå blir jag litet orolig med tanke på det nya statsbidragssystemet, vars effekter inte framgår med önskvärd tydlighet. Skulle en sådan effekt som avstämningstidpunkten få finnas inbyggd i det förslag som väntas, då kommer det att slå hårt mot kommuner med starkt minskande elevantal och stor utflyttning men gagna storstadskommuner med ökande befolkning. Finns det någon risk, herr utbildningsminister, för att det kan förhålla sig så fortsättningsvis? Det som utbildningsministern säger om kommunernas ansvar för att betala lärarlöner på det sätt som beskrivs är mycket intressant. Det betyder i realiteten att kommunerna får rätt att betala hela lärarlönekostnaden som inte är statsbidragsberättigad. Gäller denna syn endast gymnasieskolan? Denna syn kan nämligen också behövas när det gäller grundskolan för att man skall kunna upprätthålla verksamhet i små skolor i glesbygden eller i skärgården i stället för att betala inackorderingskostnader till elever och föräldrar, vilket blir lika dyrt. Är det utbildningsministerns mening att vi kan se fram mot den sortens delegering av beslut i kommuner och länsskolnämnder?
Herr talman! Jag vill i mitt svar inskränka mig till att understryka att regeringen har eftersträvat att motsvara de krav som riksdagen genom sina beslut har uppställt. Jag vill återge vad riksdagen uttalade i samband med sitt beslut: Om det blir minskningar i organisationen så att statsbidrag för viss undervisning inte skall utgå bör kommunen själv stå för kostnaden. Förstärkningsresurserna bör inte generellt få användas till att täcka kostnader för sådan undervisning. Detta uttalande har gjorts av ett enhälligt utbildningsutskott, när man fastställde att den nya avstämningstidpunkten skulle gälla.
Herr talman! Det är inte första gången jag observerar att man fattar beslut litet för snabbt, innan man egentligen förstår vilka konsekvenser besluten får ute i landet. Men jag är ändå tacksam för att vi har haft denna diskussion. Jag tror nämligen att man i kommande resonemang och diskussioner kring propositionen kanske kan få till stånd förändringar, som leder till att kommunerna kan få använda statsbidragen på ett helt annat sätt än vad som har gällt tidigare. För övrigt tycker jag att det är helt riktigt att förstärkningsresursen skall användas till elever med särskilda svårigheter — det tror jag att alla är överens om. Jag tror inte att det finns olika uppfattningar om detta. Men jag ser verkligen fram emot en kommande diskussion om det statsbidrag som är på gång.

I måndags nåddes vi av sorgebudet att Allan Åkerlind avlidit efter några månaders sjukdom. Allan kom till riksdagen för 21 år sedan. Han hade dessförinnan under många år varit ordförande och vice ordförande i sin avdelning av Byggnadsarbetareförbundet. I riksdagsarbetet gjorde han sig snabbt känd för gedigna och självständiga insatser. Han blev bl.a. ledamot av socialutskottet och socialförsäkringsutskottet, 1976 också av riksdagens revisorer. Med sin samvetsgrannhet och det stora förtroende Allan alltid tillvann sig tedde det sig naturligt att han i höstas också valdes till revisorernas ordförande. Allan var en varm, rakryggad och helgjuten människa, alltid sann mot sig själv och sina ideal. Han tillvann sig respekt och tillgivenhet hos alla som hade förmånen att samarbeta med honom. En god vän och arbetskamrat har lämnat oss. Vi delar sorgen med Allan Åkerlinds familj, och vi hedrar hans minne med en stunds tystnad.

Fru talman! Samhällets transportberoende har vuxit oavbrutet och snabbt under flera decennier. En god standard på vägoch gatunätet är av grundläggande betydelse för de människor som individuellt eller kollektivt färdas på vägarna. Vägnätets utformning och beskaffenhet har en väldig betydelse för oss alla, inte minst för det svenska näringslivet — för att hålla transportkostnaderna låga och säkerheten hög. Näringslivets betydelse för våra möjligheter till en bibehållen och förbättrad standard är väl känd, liksom också för våra möjligheter att få balans i ekonomin. Expansion, strukturförändringar och omläggningar i näringslivet har därvidlag inneburit ökade transportkrav. En kapitalrationalisering i företagen sker i form av minskad lagerhållning. Lagren förs så att säga över på väg. 1984 var ca 150 miljarder kronor bundna i lager, och rationaliseringspotentialen beräknades till nästan 50 96, dvs. ca 70 miljarder kronor. Denna rationalisering pågår och bidrar till en ökad trafik och ökade krav på bra och säker framkomlighet, med andra ord krav på framför allt förbättringar och reparationer. Detta gäller i särskilt hög grad brobeståndet. Broarna är i många fall flaskhalsar i en för övrigt godtagbar vägstandard. I utskottet är också samtliga partier eniga om att driftoch underhållsanslagen skall prioriteras. Besparingar är nödvändiga, men samtidigt är det väsentligt att dessa inte drabbar driften och underhållet. För att uppnå dynamiska ekonomisk-politiska effekter måste underskottet i statsbudgeten minskas. Detta kan ske genom tillväxt i ekonomin som ökar intäkterna till statskassan, men besparingar måste då göras för att man skall kunna uppnå denna dynamik. Besparingseffekter kan man också få genom att lyfta ut ur statens budget en del offentligt finansierad verksamhet. Den privata sektorn bör stimuleras och en förskjutning ske i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun mot den sektor som har bättre likviditet än staten, den kommunala. Kommunikationsministern har också initierat en sådan förskjutning, vilket vi välkomnar från moderat håll. Det är bra att en sänkning av anslagen till kommunerna sker beträffande det statskommunala vägnätet och att bidragsprocenten minskas, samtidigt som nu en utredning kommer till stånd om utformningen av väghållningsansvaret för det statskommunala vägnätet. Detta har också i flera år föreslagits från moderat håll. I samband med de besparingar som nu föreslås av regeringen vore det frestande att citera utskottets taleman från förra årets debatt, då han hårt angrep oss moderater för förslag som på pricken liknar det regeringen nu föreslår. Jag tror emellertid att utskottets ordförande har detta bevarat i pinsamt gott minne. För drift av kommunala vägar och gator föreslår ministern, vilket alltså accepteras av utskottet, ett större kommunalt engagemang. Anslaget sänks med 100 milj.kr., och bidragsprocenten sänks till realt 54 26. För byggande av statskommunvägar föreslås en procentuell bidragsminskning från 70 96 till 50 96. Utöver regeringens sänkning föreslår vi moderater en ytterligare reducering av anslaget, vilket leder till för driftbidraget 50 96 och för byggandebidraget beträffande statskommunvägar 45 96. På dessa punkter har vi reservationerna 9 och 13, till vilka jag yrkar bifall. Den kommunala sektorn har genom sin ekonomiska tyngd en nyckelroll när det gäller möjligheten att sanera den svenska ekonomin. Ungefär en fjärdedel av de kommunala utgifterna täcks av bidrag från staten, bidrag till vilka staten i princip lånar samtidigt som kommunsektorn har en stor överlikviditet. Fru talman! Det är utomordentligt viktigt att alla möjligheter tas till vara att utanför statsbudgeten finansiera angelägna investeringar. I strävan att hitta besparingar kan då ingå att försöka hitta andra finansieringsformer. Det är väl känt att det finns flera entreprenörer som är villiga att låna ut pengar för att brobyggen skall kunna finansieras. Förutom att tillgängligt kapital kan utnyttjas för lönsamma samhällsinvesteringar bidrar sådana investeringar till att upprätthålla entreprenörernas kompetens och att vidmakthålla deras byggorganisation. Entreprenörerna har också behov av referensobjekt. Inte minst i samband med export av svenskt vägkunnande är referensobjekt viktiga och byggen åt svenska staten extra värdefulla. Härtill kommer givetvis sysselsättningseffekter och kringeffekter av regional karaktär. Det har ju från statsmakternas sida vid flera tillfällen framförts önskemål om att färjor så snart som möjligt skall ersättas med broar. I nuvarande statsfinansiella situation ser det knappast ut att bli särskilt snart. Vi rekommenderar därför från moderat håll att finansieringsvägen med låneoch leasingförfarande prövas. Jag yrkar bifall till reservation 3. I reservation 4 aktualiserar vi möjligheten att genom vägtullar klara finansieringen av vissa angelägna vägoch broprojekt. Inför Helsingforss läns samtliga riksdagsmän redovisades från vägförvaltningen hur missgynnat länet blivit under en följd av år vad beträffar tilldelning av anslag för vägoch broprojekt. Det är kutym vid behandling av motioner om enskilda objekt eller av regionalt präglade motioner att hänvisa till den fastlagda och decentraliserade planeringsoch beslutsprocessen i dessa frågor. Som representant för Helsingforss län vill jag emellertid säga att det måste vara något fel när Helsingforss län, vars vägnät belastas så osedvanligt mycket och där behovet av upprustning är så stort, kommit i åtnjutande av så utomordentligt litet ur de ordinarie väganslagen. Jag kommer att följa effekterna av systemet på den här punkten med stor uppmärksamhet. Vi vill från moderat håll emellertid peka på möjligheten att ha något tullprojekt i Helsingforssregionen. Detta får dock inte vara så utformat och så placerat att trafikrytmen störs eller att köer och stagnation uppstår. En fråga som också uppmärksammats både i Helsingforss län och i andra län är den bristande samordningen mellan regioner. I Helsingforss län gäller dett.ex. väg 73, som på Helsingforss läns-sidan har synnerligen stort behov av förbättringar. Men precis vid länsgränsen mot Uppsala upphör detta behov. I Uppsala län är vägen nämligen sedan flera år upprustad. För att en väg skall fungera som den transportåder den bör vara så måste standarden vara kontinuerligt god. Att reparation av delar av en väg får anstå i åratal betyder ju att vägen i sin helhet har en lägre standard än de standardmässigt bra delarna. För att minska sådana här olägenheter med planeringssystemet måste vägverket, antar jag, ges en mer övergripande och tillrättaläggande uppgift. Den s.k. motorvägstriangeln, som aktualiserats från vägintressenter och från näringslivet, är ytterligare ett projekt som skulle kunna delvis finansieras med vägtullar. Motorvägstriangeln kan innebära avsevärt förhöjd vägstandard och säkerhetsnivå, att långa kurviga körsträckor rätas ut, att körvägar blir kortare och att vi får säkrare trafik, kortare körtider, mindre slitage på miljö och fordon och reducerad drivmedelsåtgång. Avkastningen per satsad krona beräknas för detta projekt bli 1:30, varför intresserade finansiärer knappast skulle fattas. Jag yrkar bifall till reservation 4. I reservation 2 har vi moderater reserverat oss till förmån för ett förslag i propositionen, nämligen att möjlighet skall finnas att ta ut avgift på färja, dvs. för s.k. kompletteringstrafik. Jag har svårt, fru talman, att förstå den rädsla för en förändring på den här punkten som präglar utskottsmajoriteten. En allmän färjeled kan få mindre trafik och därmed bli av mindre allmänt intresse och kanske t.o.m. komma att klassas som enskild. I stället för att färjeleden då läggs ned eller blir enskild, varvid just avgift tas ut, skulle ett tudelat ansvar med möjlighet till avgiftsuttag faktiskt medföra att färjan blir kvar och inte kostar något i avgift t.ex. på dagtid men däremot nattetid. Serviceutbudet kan t.o.m. bli bättre. — Detta är ju vad statsrådet tänkt sig, efter vad jag förstår. Detta är dessutom en inte alls ovanlig ansvarsuppdelning. Vad slutligen beträffar de s.k. planeringsramarna har utskottet enats om ett tillkännagivande till regeringen om att sysselsättningsmedel även i fortsättningen bör ingå i ramarna i ungefär samma omfattning som hittills. Visserligen höjs det ordinarie anslaget till byggande av vägar, men sammantaget skulle ramarna minskas med 550 milj.kr., vilket är helt förödande för vägverkets möjlighet att på ett rationellt och ekonomiskt sätt bedriva verksamheten. Det ändrar förutsättningarna för planering, resursanvändning, avtal mellan kommuner och vägverk, entreprenörer och vägverk etc. Det betyder lappning av objekt, t.ex. broar, där man i stället bort bygga nytt — och därmed ökar ju underhållskostnaderna, projekt fördröjs och trafiksäkerheten blir lidande. Samordningseffekter rycks undan genom att kommuner inte kommer i gång med planerade arbeten och heller inte med följdinvesteringar eller med sådana investeringar som är beroende av vägbyggen. Investeringar av det här slaget betyder hög sysselsättning och god avkastning och bör inte fördröjas. Många av de små entreprenörer som runt om i landet får sina uppdrag genom vägverket skulle komma att slås ut, och arbetslöshet skulle uppstå. Kvarvarande arbetsstyrka i vägverket får en mycket ojämn sysselsättning. Allt detta innebär dålig planering, men utskottet är som sagt enigt om att söka förhindra en sådan miss och gör ett tillkännagivande i frågan. Fru talman! Avsnittet om vägar i årets budgetproposition har, trots ett antal reservationer, behandlats under ganska stor enighet i utskottet. De punkter där vi moderater har haft en annan uppfattning eller framfört särskilda förslag markeras i reservationerna 2, 3, 4, 9 och 13, till vilka jag yrkar bifall. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det trafikpolitiska beslut som togs 1979 av en i stort sett enig riksdag innebar bl.a. att medborgarna och näringslivet i de olika delarna av vårt avlånga land skulle erbjudas en tillfredsställande vägtransportstandard till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Denna mera översiktliga målsättning från politikernas sida har senare av vägverket konkretiserats i en hel rad delmål för den statliga väghållningen. För folkpartiets del vill jag slå fast att vi nu, liksom tidigare, står bakom de trafikpolitiska målen från 1979. När det gäller vilka vägar som vi skall följa för att förverkliga målen går uppfattningarna något i sär mellan partierna, även om vi från utskottets sida på många områden kan redovisa stor enighet. Av vägverkets äskanden, såsom de redovisats i de senaste anslagskraven, framgår att det finns ett stort behov av resurser för att verket skall kunna återställa och upprätthålla en acceptabel kvalitet på vårt vägnät. Verkligheten är i dag sådan att drygt 60 statliga och statskommunala vägprojekt i hela landet som skulle ha varit i gång eller ha börjat byggas detta år inte blir av. De skjuts upp på obestämd tid. Vägverket saknar pengar för dessa vägprojekt, som av verket bedöms som ytterst angelägna. En del vägprojekt skulle t.ex. ersätta vägar där det i dag sker många olyckor. Från vägverkets sida är man bekymrad och anser att läget är allvarligare än någonsin tidigare. Det faktum att vägverket saknar pengar är ett resultat av ökad efterfrågan och minskade anslag. På det viset uppstår det ett gap. Vägverket redovisar att trafiken på våra vägar är mer omfattande än någonsin. Aldrig har vi haft så stor efterfrågan på nya vägar från kommuner och näringsliv, berättar t.ex. vägverkets generaldirektör. Vägverket har sagt att man under detta år möjligen har att förvänta sig extra anslag från regeringens sida. Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till utskottets ordförande: Har vi att förvänta oss extra anslag för att tillgodose vägverkets önskemål på detta område? Det ges enligt folkpartiets uppfattning en god grund att arbeta vidare ifrån om man accepterar att det ur både samhällsekonomiska synpunkter och trafiksäkerhetsaspekter är ytterst viktigt att satsa på såväl nybyggnad som underhåll och förbättringar av vårt vägnät, som håller en relativt hög standard. Det som skiljer trafikutskottets majoritet från de förslag som vi från folkpartiet motionsvägen har fört fram kan sammanfattas på följande sätt. Vi vill, liksom regeringen, minska det statliga stödet till kommuner och landsting — detta i syfte att begränsa den kommunala expansionstakten. En sådan begränsning är — det är vi överens med regeringen om — helt nödvändig om vi som politiker i denna församling verkligen vill arbeta för en sundare ekonomi i det här landet. Och det vill, såvitt jag kan förstå, de flesta av ledamöterna i denna kammare. En del av detta arbete består i att begränsa statens åtaganden gentemot kommuner och landsting. På detta område vill vi t.o.m. gå längre än vad regeringen angett som mål eller anser sig orka med. I folkpartimotionen 219, som berör den ekonomiska politiken, har vi på ett mycket klargörande sätt redovisat hur dessa begränsningar skall genomföras. Vi föreslår att begränsningarna görs i form av en avgift på kommunernas och landstingens skatteunderlag. Sedan får kommunerna i sin tur fria händer att, om så är nödvändigt, hålla igen på sina utgifter på de områden av sin verksamhet där de själva anser detta vara rätt och riktigt. Den socialdemokratiska regeringspolitiken går däremot ut på att vi här i riksdagen vet bäst vad de olika kommunerna skall spara på och vad de eventuellt skall satsa på. Det är att begränsa den kommunala självbestämmanderätten. Vi från folkpartiets sida anser det angeläget att framhålla att vi inte tycker att det är självklart att begränsningar skall göras i kommunernas frihet och på deras ansvarsområden. Den politik som socialdemokraterna här arbetar för innebär en form av centralstyrning. Regering och riksdag vet bäst, exakt vad som skall göras och på vilka områden som de olika kommunerna skall hålla igen. En sådan politik rimmar visserligen väl med socialdemokratiska tankegångar och värderingar, men den strider mot viktiga liberala grundsatser. Därför går vi emot denna politik. Det som skiljer folkpartiet från utskottsmajoritetens uppfattning i fråga Enligt reservation 3 anser de borgerliga partiernas representanter i utskottet att behovet av ekonomiska resurser för byggande av broar i nuvarande finansiella läge bör kunna tillgodoses genom låneoch leasingförfarande. Detta förslag har vi fört fram vid tidigare tillfällen. Vi har fått avslag. Vi återkommer nu med förslaget, och hoppas att kammarens majoritet instämmer med oss reservanter. Görel Bohlin har utförligt redovisat motiveringarna för att förfara på det viset, och jag skall därför inte upprepa argumenteringen i denna fråga. Reservation 10 berör anslaget Bidrag till drift av kommunala vägar och gator. I konsekvens med våra förslag om att statsbidragsminskningen bör göras så generell som möjligt, säger vi nej till besparing på bidrag till drift av kommunala vägar och gator. Som jag tidigare utvecklat, skall kommunernas del av det totala sparandet i samhället utgöras av en avgift som läggs på kommunernas och landstingens skatteunderlag. Det är på det viset vi vill att kommunerna skall delta i arbetet för en sundare ekonomi i hela samhället. Vårt förslag ger därmed de enskilda kommunerna rätten och friheten att själva avgöra vilka verksamheter som eventuellt behöver begränsas eller ges förtur. Rimligen bör kommunalpolitikerna bäst känna till vad det bör satsas på i deras kommun och i vilken omfattning det bör göras — detta är inte riksdagsledamöternas uppgift. Reservation 14 gäller anslaget Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator. Folkpartiet kan inte ansluta sig till utskottsmajoritetens uppfattning och dess förslag om sänkning av den s.k. bidragsprocenten. Frågan om kommunernas ansvar för den egna väghållningen bör i enlighet med förslag i vår motion 395 ses i ett större sammanhang, där regionalpolitiska och fördelningspolitiska synpunkter bör vägas in i de rent vägpolitiska sammanhangen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 10 och 14 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan i betänkande 13.

Fru talman! Den svenska vägpolitiken lider just nu av två svåra problem. För det första lider vägpolitiken av en svårartad investeringssjuka, eller rättare sagt brist på investeringar. Den tar sig uttryck i en brist på pengar till mycket angelägna vägbyggen. Ett sextiotal vägprojekt i olika delar av landet skjuts nu på framtiden och det är allvarligt. För det andra lider våra vägar av en underhållssjuka. Den tar sig uttryck i att 9 000 km av det belagda vägnätet kräver akuta insatser. Mer än 3 000 av vägnätets broar är byggda före 1944 och kräver i många fall omeller nybyggnad. Ungefär 30 000 km av länsvägarna har dålig bärighet, som hindrar viktiga delar av näringslivets transporter. Hur allvarliga är dessa brister på investeringssidan och på underhållssidan? Frågan måste ses i relation till omfattningen av vår vägtrafik. Vi måste göra klart för oss att den helt överväldigande delen av trafiken i vårt land går på våra vägar. Två tredjedelar av det totala trafikarbetet i Sverige sker på vägnätet. Under 1984 uppgick trafiken på vägarna till 33 miljarder fordonskilometer. Av det inrikes persontransportarbetet utfördes 89 96 på gator och vägar. Slutsatsen är därför given: våra vägars standard har en stor och avgörande betydelse för utvecklingen i vårt land. Frågan blir då närmast: Hur skall vi ta oss ur dessa investeringsproblem? Eller mera i klartext: Hur skall vi kunna upprätthålla en rimlig nyinvestering i vägnätet för att komma ifrån den eftersläpning som stora delar av landet lider av just nu? Utskottet har i enighet varnat för den neddragning som regeringen förordat på investeringssidan. Det gäller då resurser som normalt sätts in via AMS. Det är enligt vår uppfattning felriktat sparnit att hålla igen på ett vägbyggande som ger färre olyckor. Det måste vara fel att dra ned på vägbyggen som leder till lägre sjukvårdskostnader och mindre av produktionsbortfall. Lika fel måste det vara att skära ned på väginvesteringar som minskar kostnaderna för näringslivets transporter. Vi menar att en för låg investeringsram för vägarna också leder till att vi friställer resurser inom t.ex. entreprenadbranschen. Vi riskerar att skapa arbetslöshet inom denna bransch. Därför får man hoppas att regeringen verkligen tar allvarligt på den uppkomna situationen. Regeringen borde helt enkelt följa utskottets råd att även i fortsättningen hålla en hög ambitionsnivå när det gäller byggande av vägar. Det gäller också för regeringen att inte låta sig lockas in i extremt dyra och stora vägprojekt. Att bygga motorvägar i områden som inte har trafik som motiverar motorvägar är enligt vår mening oklokt. Regeringen måste inse att vägresurserna inte räcker till sådana byggen. Felinvesteringar leder enbart till att ett stort antal angelägna vägprojekt måste skjutas på framtiden i andra delar av landet. Det finns en del oroande planer på vissa motorvägar som kan kosta upp emot 250 milj.kr. per mil att bygga. Ett enda projekt på fyra mil kan alltså ta i anspråk alla de pengar som riksdagen anslår för ett helt år. Fortsätter regeringen att satsa på det sättet blir alla andra vägar rätt svältfödda på vägpengar. Vi kommer i så fall att tvingas uppleva att ännu fler angelägna vägbyggen skjuts på framtiden. Det tycker vi är en farlig politik. Det vore orättvist att i den allmänna debatten rikta kritik enbart mot regeringen. Även vissa företrädare för storföretagen i landet har fört fram helt orealistiska tankar på storskaliga vägprojekt som kräver tiotals miljarder iinvesteringar. Man borde från det hållet förstå att bilisterna inte är beredda att betala ännu högre vägskatter. En långt driven koncentration av vägpengar till ett fåtal stora vägprojekt vore ett direkt hot mot en stor del av vårt näringsliv. Räcker inte pengarna till för en upprustning av länsvägarna kommer det att drabba skogsindustrierna, andra landsortsindustrier och jordbrukets transporter. Det är därför rätt naturligt och rimligt att företrädare för dessa delar av näringslivet uttrycker stor oro över att länsvägarna blir bortglömda. Det krävs alltså att regering och vägmyndigheter använder resurserna på ett realistiskt och klokt sätt, så att alla delar av landet kan få en godtagbar vägstandard. Låt mig så ta upp problemen rörande underhållet av vägarna. Vägverket har mycket klart och tydligt gett besked om att underhållet av vägbeläggningar och broar är ett allvarligt problem. Lika oroad är man över den dåliga bärigheten på de 30 000 km länsvägar som har avgörande betydelse för trafiken och transporterna i stora delar av landet. Det finns många och tunga motiv för att ta fasta på vägverkets önskemål om en upprustning av detta vägnät. De regionalpolitiska motiven väger tungt. Verkligheten är ju den att människor i stora områden av vårt land saknar såväl järnväg som tillgång till flyg på rimligt avstånd. Vi måste därför vara medvetna om att dessa människor är helt beroende av ett bra vägnät. Verkligheten är den att åtskilliga löntagare tvingas pendla dagligen till och från arbetet på grusvägar med mycket dålig standard. Skogsindustrins fullastade bilar kan nätt och jämnt möta en annan bil utan att riskera att sjunka ned i ett dike. Det blir ofta ett transportstopp som kostar företagen tusentals kronor. Med sådana vägförhållanden är det inte så egendomligt om såväl företagare som allmänhet överger områden som har de sämsta kommunikationerna. Det borde vara självklart att människor och företag som saknar tillgång till järnväg och till flyg inom rimligt avstånd åtminstone skall ha tillgång till ett bra vägnät. Den ståndpunkten borde vara en självklarhet för alla som ställt upp bakom riksdagens olika uttalanden om regional balans. Tyvärr är det illa ställt med viljan att leva upp till de vackra principer som riksdagen ibland tar ställning för. Från centerns sida har vi tagit allvarligt på vägverkets varningar vad gäller underhåll och upprustning av våra vägar. Vi har helt enkelt ansett det nödvändigt att komma i kapp den eftersläpning som finns på vägområdet. Vi har i reservation 1 följt upp centerns motion om ett ökat anslag till underhåll av bl.a. länsvägarna med ytterligare 500 milj.kr. Jag yrkar bifall till den reservationen. Vi har i år liksom tidigare ställt oss bakom kravet på att öppna möjligheter att bygga broar genom låneeller leasingförfarande. I ett läge då statens insatser för brobyggandet kraftigt begränsas borde vi ta vara på andra möjligheter som står till buds för att bygga angelägna broar och för att förbättra vårt vägnät. Det är en stor vinst för hela samhället om t.ex. byggbranschen kan hålla en jämn sysselsättning. De nya möjligheter till brobyggande som vi vill öppna dörrarna för skulle kunna ge både anställda och företag möjligheter till sysselsättning när andra alternativ saknas. Samtidigt skulle trafikanterna få bättre trafikförhållanden. Det finns enligt centerns uppfattning i varje fall anledning att pröva modellen med låneoch leasingförfarande. Därför ber jag att få yrka bifall till reservation nr 3. När det gäller motorvägarnas påverkan på vår natur och miljö — detta berörs i reservation nr 6 — kommer Elving Andersson att ta upp den frågan i sitt anförande. Då det gäller bidraget till drift av kommunala vägar och gator så har en stor majoritet i utskottet ansett att kommunerna bör ta på sig ett större ekonomiskt ansvar för detta vägnät. För centerns vidkommande delar vi denna uppfattning. Vi är t.o.m. beredda att gå något längre än vad regeringen förordat. Därför ber jag att få yrka bifall till reservation nr 11. I fråga om bidragen till driften av enskilda vägar beklagar vi att majoriteten i trafikutskottet har låst sig för ett orättvist och byråkratiskt system. Låt mig först belysa det orättvisa i systemet. För löntagare eller företagare som är bosatta utmed en enskild väg kan bidragssystemet innebära stora ekonomiska skillnader från det ena fallet till det andra. I ett fall kan man ha tur och få sin väg klassad med 80 96 statsbidrag. I så fall blir den enskildes bidrag till driften av vägen ganska litet. Har man däremot otur och bor utmed en väg med i huvudsak fritidsboende kan man få sin väg klassad till 40 90 statsbidrag. För människor som råkar illa ut blir det att plocka upp 60 96 av vägens kostnader ur egen plånbok. Detta tvingas man till trots att man betalar sina vägskatter precis som alla andra. Det går sannerligen inte att på någon saklig grund försvara detta orättvisa system. Därför borde alla som är anhängare av rättvisa principer rösta för reservation nr 16. Jag yrkar bifall till denna. Men det är inte enbart rättviseskäl som talar för ett bifall till reservationen. Vägmyndigheternas medarbetare ställs inför omöjliga uppgifter när de skall föra in vägarna i den ena eller den andra bidragsklassen. Att med några klara och entydiga principer klassa in vägarna med 40, 50, 70 resp. 80 2 statsbidrag är en ganska omöjlig uppgift. Den här typen av bidragsregler är tyvärr ett skrämmande exempel på byråkrati som väcker vrede och irritation ute hos allmänheten. För centerns del håller vi fast vid de gamla reglerna som gällde under många år. De reglerna följde principen om lika behandling. De statsbidragsregler som vi argumenterar för är både rättvisa och enkla att tillämpa. Vi har haft att i detta betänkande behandla ett stort antal motioner skrivna av enskilda riksdagsledamöter från samtliga partier. Flertalet motioner tar upp krav på vägförbättringar i olika delar av vårt land. Det anförs både regionalpolitiska och trafikpolitiska skäl för dessa väginvesteringar. Därför har det i och för sig funnits mycket goda skäl för att tillstyrka motionärernas krav. I varje fall utifrån centerpolitiska utgångspunkter finns det både rättvisepolitiska och regionalpolitiska skäl för att många av dessa vägförbättringar blir genomförda. Utskottet och riksdagen skulle dock ta på sig en omöjlig uppgift om vi går ut och försöker ta över det ansvar som vilar på länsstyrelserna och på regionala vägmyndigheter. Det måste rimligtvis vara så att man lokalt har de bästa förutsättningarna att bedöma vilka vägprojekt som är mest angelägna. Vi i riksdagen bör inte ta över dessa regionala beslut genom att peka ut vissa vägar som borde prioriteras framför andra. Det vore principiellt fel att centralt fatta dessa beslut. Däremot kan man ha stor förståelse för motionärerna när de uttrycker oro över att allt fler vägförbättringar skjuts på framtiden. Det kan bli ännu värre om regeringen inte ändrar sin vägpolitik. Vi har alltså från centerns sida bedömt läget så allvarligt att vi föreslår att 500 milj.kr. - utöver regeringens anslag — anvisas när det gäller underhållssidan för att hindra en fortsatt eftersläpning. Det här är en ambitionsnivå som vi anser måste gälla flera år framöver för att vi skall komma i kapp och få ett bättre vägnät. Får vi gehör för vår linje så skulle självklart många av motionärernas krav kunna tillgodoses. Dessa våra ståndpunkter har vi utvecklat bl.a. i ett särskilt yttrande. Vad slutligen gäller motionen angående ortnamnsmärkning har vi från centerns sida i trafikutskottet inte kunnat gå på majoritetens avslagsyrkande. Så länge som vissa myndigheter intar en kärv attityd mot ortnamnsskyltningen borde regeringen reagera. En otillräcklig skyltning kan vara farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. När trafikanterna blir osäkra om var en viss ort eller by ligger innebär det en viss risk. Vi har dessutom alltför många exempel på att ambulanser och brandbilar haft svårigheter att hitta den plats där man skall hämta en sjuk person eller ingripa mot brand. Det är en direkt trygghetsfråga för människorna att ortsskyltningen är så bra som möjligt. Det går inte an att ta den här frågan med en klackspark så länge som myndigheterna inte tillgodoser välmotiverade lokala behov. Jag vill alltså yrka bifall till reservation nr 20 till trafikutskottets betänkande.

Fru talman! Är vår nye statsminister en Skogsmulle? Jag återkommer till den frågan senare. I dag kommer riksdagen att fatta trafikpolitiska beslut, där alla folkvalda i kammaren kan välja mellan ökad skogsdöd och skogsskövling eller miljövänligare alternativ. Besluten i vägfrågorna kommer också att visa vilka ledamöter som står för ”betongpolitik” och vilka som känner solidaritet med kommande generationer. I eftervalsdebatten användes ordet betongpolitik som en symbol i kritiken mot de politiska makteliter som på olika nivåer brukar köra över folkliga opinioner. Betongpolitiker är kända för att de alltid i första hand tar kortsiktiga och krasst ekonomiska hänsyn. Det brukar handla om en fanatisk tillväxtoptimism som står exportkapitalet nära. I detta toppskikt av den politiska och ekonomiska maktpyramiden finns ett brödraskap som talar ett språk som mycket få inom arbetarrörelsen förstår. I det språket föds ord och begrepp som nästan ingen inom arbetarrörelsen förstår. Samtidigt tyder det på att de män detta handlar om kanske aldrig har känt doften av en granskog eller njutit av en blåsippsbacke. Socialdemokratiska kändisar har av sina egna väljare kallats för just betongpolitiker. När Ingvar Carlsson under en kort tid fungerade som landets förste miljöminister analyserade han kritiken på följande sätt i ett mycket intressant och insiktsfullt anförande i Göteborg: Fortfarande gapar bristerna emot oss. Fortfarande hopar sig problemen --- Samtidigt måste vi dock tillstå att våra kunskaper om miljön och miljöfrågorna inte varit lika självklara som våra kunskaper om arbetslösheten och lönepolitiken, inte lika gedigna som våra kunskaper om pensioner, dagis och arbetarskydd, inte lika brinnande som dem om fred och rättvisa. De som haft kunskaperna och det brinnande engagemanget har hur som helst varit alldeles för få. I alltför många situationer har vi, som en följd av detta, kommit steget efter, tvingats sätta in en slags Novalucolbehandling mot miljökatarrerna, försökt läka naturens magsår med plåster. Aftonbladet för sin del lanserade i en ledarartikel ett mysigt smeknamn på vår dåvarande miljöminister — Ingvar Carlsson kallades för Skogsmulle. Under vinjetten ”en ny vänsterpolitik” ansåg Aftonbladet att det för regeringen nu bara gällde att stå upp till bevis: - Man måste visa samma handlingskraft när det gäller att rädda mark, skogar, luft och sjöar som när det gällt att få fart på hjulen i exportindustrin. Bara en Skogsmulle i regeringen är inte nog, skrev alltså Aftonbladet när Ingvar Carlsson utnämnts till miljöminister. Gyllenhammars idé om en superautostrada från Oslo till Hamburg, döpt till Scandinavian Link, får alla äkta Skogsmullar att gråta av ilska och vanmakt inför de vuxnas dårskap. Har Ingvar Carlsson reagerat på samma sätt? Finns det över huvud taget några Skogsmullar i regeringen eller finns det — för att travestera Ingvar Carlssons tal i Göteborg — kanske bara plåsterlappar? Och vad skall man tro om trafikutskottets ledamöter, som i betänkandet om vägarna anför att de tycker att det är värdefullt att bygga en motorväg mellan Stora Höga och Uddevalla i Bohuslän trots att det inte behövs? Vägen kommer enligt beräkningarna att kosta över en miljard för fyra mil, och vägen har beställts av P. G. Gyllenhammar som ett villkor för att bilfabriken i Uddevalla skall byggas. Den passar som hand i handske för hans Scandinavian Link-projekt, men den passar inte alls in i det ekologiska systemet eller i Bohusläns vackra landskapsbild. Inte kan man kalla herrarna och damerna i trafikutskottets majoritet för Skogsmullar eller mullor, eftersom den påkostade och onödiga vägbyggnationen kommer att knäcka den redan allvarligt skadade skogen. Utskottets pliktskyldiga fraser när det gäller hänsynen till miljön är beklämmande, tycker jag. Där heter det att utskottet utgår från att vederbörlig hänsyn tas till de av statsmakterna tidigare gjorda uttalandena i dessa frågor. Jag tycker att detta står i skarp kontrast till det mycket viktiga beslut vi tog här i kammaren i slutet av förra året i samband med behandlingen av den katalytiska avgasreningen och uttalanden som gjordes då. En servil hållning till Gyllenhammars planer går naturligtvis hem i maktens korridorer, men den är ett hån mot allt vad miljörörelse och brinnande engagemang heter. Jag vet att Kurt Hugosson kommer upp i talarstolen efter mig, och han kommer att påstå att det är en ren tillfällighet att regeringen vill satsa på motorvägsbygget vid Uddevalla samtidigt som Gyllenhammar råkar kräva detta. Jag skulle vilja passa på att fråga trafikutskottets ordförande redan nu: Hur kunde det vara möjligt för finansminister Kjell-Olof Feldt förra året att skryta över samarbetet med den s.k Gyllenhammargruppen i ScanLinkfrågan och varför är det nu så tabubelagt att tala om detta samarbete? Vore det inte hederligare att bekänna färg och tala om att regeringsrepresentanter har förhandlat sig till Volvos Uddevallaetablering mot att Scandinavian Link skall få genomföras? Den enda skillnaden är ju att regeringen vill driva igenom en bit i taget och under annat namn än Scandinavian Link. Man säger att det är Nordiska rådets handlingsplan, och det kommer förstås Kurt Hugosson också att säga här om en stund. Redan i januari förutspådde vpk i sin partimotion ”Gyllenhammars väg” att krisen i Malmöregionen skulle komma att utnyttjas på samma sätt som krisen i Uddevalla. Det dröjde ju inte länge förrän mönstret upprepades: Först togs beslutet om nedläggning av varvet, därefter kom det räddande paketet med en bilfabrik och löften om nya jobb genom motorvägar och Öresundsbro å la Scandinavian Link. Fast Kurt Hugosson kommer självfallet att säga att det är Nordiska rådets förslag! Sedan förra sommaren har jag försökt att få tag på de underlagsrapporter som togs fram under ledning av Erik Åsbrink i finansdepartementet 1984/85 och som handlär just om Gyllenhammargruppens förslag. Sommaren 1985 fick jag beskedet att dessa rapporter var sekretessbelagda med hänvisning till att de utgjorde arbetsmaterial.

Vad är detta? Det är verkligen ett sätt att sopa undan alla de demokratiska möjligheter som statsmakterna och andra säger att vi har, vi som sitter i denna kammare. Om det inte vore så allvarliga ting det gällde, skulle man kunna se Åsbrink som en figur från Grönköping. Med litet välvilja skulle jag kunna nöja mig med att se det beskrivna beteendet kort och gott som förakt för demokratin. Vad är det man vill dölja i utredningsgruppens arbete? Om inte heller kommunikationsdepartementet eller Kurt Hugosson har den informationen och kan svara här i dag, kommer det att dröja mycket länge innan vpks riksdagsgrupp får insyn, eftersom beslutanderätten nu gjorts internationell och överstatlig, trots att det gäller ett helsvenskt departements handlingar. På samma odemokratiska maner har nu en hel rad trafikoch transportpolitiska frågor handlagts. När det gäller finansieringen av flera av motorvägsobjekten har dessa i praktiken lyfts ut ur budgetbehandlingen genom att ett nytt specialorgan har inrättats inom Nordiska investeringsbankens ram, detta för att verkställa de kanske mest kontroversiella delarna av Scandinavian Link. Men det finns ett märkligt inslag i finansieringen av bl.a. motorvägen Stora Höga-Uddevalla som jag ber trafikutskottets ordförande att kommentera om en stund. Det fattas ju minst en halv miljard till objektet Stora Höga-Uddevalla. Varifrån skall dessa pengar tas, när Nordiska investeringsbanken har lovat att bara låna ut pengar till halva investeringskostnaden? Därom sägs inget i budgetpropositionen och inte heller i trafikutskottets betänkande. Riksdagens beslut i december 1985 om skärpta avgasreningskrav fattades av hälsooch miljöskäl. Bilarnas kväveoxidutsläpp och de mängder det handlar om med nuvarande biltäthet är förödande för människa och natur. Kväveoxiderna spelar en huvudroll när det gäller försurning och skogsdöd. Tyvärr kommer effekten av minskade utsläpp med hjälp av katalytisk avgasrening att ätas upp av ständigt ökande trafikmängder om utvecklingen inte vänds. Vi har redan sett att de prognoser som presenterades i början av 1980-talet och som låg till grund för kraven på katalytisk avgasrening har visat sig felaktiga, och det var dessa siffror som man byggde kraven på. Denna kunskap fanns redan när riksdagsbeslutet fattades förra året. Därför innebar överenskommelsen om miljöaspekter på trafikoch motorvägsfrågorna ett viktigt steg i rätt riktning. Den skrivning som kom till stånd efter överläggningar mellan socialdemokraterna och vpk här i riksdagen måste upprepas ständigt för att påminna om den inriktning som vi då bestämde oss för. I jordbruksutskottets betänkande, som låg till grund för riksdagens beslut, sägs: Verkan av avgasreningen beror inte endast på reningsåtgärderna och deras utformning. Större betydelse har den framtida utvecklingen av trafikmängder, trafikstruktur och samhällets satsningar på olika trafiksystem. Reningsåtgärdernas verkan riskerar, som påpekas i vpk-motionen, att i hög grad neutraliseras om t.ex. tunga landsvägstransporter kraftigt ökar. Vidare sägs att förslag till stora, resurskrävande motorvägssystem, vilkas syfte är att prioritera landsvägstrafiken, måste bli föremål för en omsorgsfull och kritisk prövning. Miljöaspekterna måste särskilt beaktas i arbetet med vägplanerna för tiden fram till år 1997. Detta tar vpk för sin del fasta på. Vi tar ansvar för det beslut som riksdagen fattade i december 1985. Genom att jag själv deltar i miljöarbetet och finns med i miljörörelsen vet jag att man där liksom i organisationen Motlänken, som står för en helt annan trafiksyn än Volvos strateger, var mycket nöjd med riksdagsbeslutet förra året. Med den inställning som präglar trafikutskottets majoritet i det betänkande som behandlas här tror jag att föraktet för de etablerade partierna och parlamentet kommer att öka. Miljöopinionen tål snart inte mer av parlamentariska piruetter och opportunistiska manövrer. De människor som hoppats att motorvägsbyggen typ Stora Höga Uddevalla och andra delar av ScanLink inte skulle kunna komma till stånd efter riksdagsbeslutet i december kommer naturligtvis att än en gång anklaga riksdagsmajoriteten för svekfullhet. Den starka opinionen för en miljövänligare trafikoch transportpolitik har, liksom flera fackliga och politiska organisationer, också pekat på att hamnarna hotas om ScanLink byggs. Det kommer att bli sjöfarten, hamnverksamheten och järnvägssatsningarna som drabbas om Pehr Gyllenhammar och Kjell-Olof Feldt får som de vill i de fortsatta stegen på den s.k. tredje vägen. Men vad säger Kurt Hugosson och Birger Rosqvist om dessa varningar? Och hur kommer Olle Östrand att kunna försvara trafikutskottets ställningstagande, när han samtidigt och ofta drar en lans för regional rättvisa? Jag har tittat närmare på protokollet från Nordiska rådets senaste möte i Köpenhamn. Jag tycker att Olle Östrand där gjorde ett mycket förnuftigt inlägg. Men varför görs det inte här i den beslutande församlingen? Kanske kommer det, och därför skall jag lugna mig litet. Riskerna med ScanLink, vid sidan av alla viktiga hälsooch miljöaspekter, är att redan drabbade regioner kommer att drabbas ytterligare. Pengarna kommer att gå till satsningar som betyder storstadstillväxt och stordrift, medan det kommer att saknas resurser för arbetslöshetsorter i Dalsland, Bergslagen och Norrlandslänen. Hamnar kommer att slås ut osv. För vpk är det ett självklart ställningstagande att stoppa alla delar i en utbyggnad som leder till Scandinavian Link. Jag vet att våra uppfattningar delas av samtliga ungdomsförbund — utom moderaternas — och att socialdemokratiska kvinnoförbundet, som är ganska väl representerat här i riksda gen, har uttalat sig mot Pehr Gyllenhammars planer. Inför riksdagsbeslutet är det dock bara två partier, centern och vpk, som på ett samlat och klart sätt står på miljörörelsens och övriga kritikers sida. Jag hoppas att enskilda ledamöter från de övriga partierna skall ha råg i ryggen att stödja våra reservationer om ScanLink. Jag ber därmed att få yrka bifall till reservationerna 5 och 7. Efter denna kritik, som kanske kan verka ganska hård, vill jag ge trafikutskottet en eloge. Det gäller dess ställningstagande till allmänna färjeförbindelser, en fråga som vpk har motionerat i. Utskottet går faktiskt vpk:s motion till mötes och säger att det inte går att spara på färjeverksamheten utan att servicen försämras. Man uttalar sig också mot ett generellt beslut om avgiftsbeläggning. Det tycker vi är mycket bra gjort. Utskottet har med råg i ryggen vågat ta ställning mot regeringens förslag i den här frågan. Regeringens förslag om en ändring i väglagen, som innebär ett ökat väghållningsansvar för kommunerna, leder till en orättvis fördelning. Flera andra talare har berört detta. Vpk anser att det behövs en grundlig utredning av hela kommunalskatteproblemet och en översyn som vi många gånger har krävt. Därför säger vi självklart nej till fortsatt övervältring av kostnader på kommunerna. Därmed yrkar jag bifall till reservation 8. Regeringens besparingsförslag, som innebär en minskning av statsbidragen till drift av kommunala vägar och gator och till byggande av desamma, för med sig ett tryck som många kommuner inte kommer att kunna bära. Om regeringsförslaget genomdrivs, kommer den miljövänligare kollektivtrafiken att drabbas och fördelningspolitiken att innebära ökade klyftor. Det är en huvudlös politik att satsa på dyrbara motorvägar och lyxbroar, så som regeringsföreträdare aviserat om Öresundsbron, när det samtidigt finns för litet pengar till kollektivtrafiken och upprustning av vägstandarden på så många orter. Det blir de äldre, kvinnorna, barnen och de handikappade som drabbas — trafikfarorna ökar, osv. Jag yrkar således bifall till reservationerna 12 och 15. Fru talman! Jag hoppas att talarna i debatten bekänner färg när det gäller deras syn på framtiden och miljön. För vpk:s del anser vi det som en självklarhet att alla riksdagspartier borde kunna enas i så övergripande frågor som Scandinavian Link och vår framtida trafikstruktur. För människor som tillhör arbetarrörelsen går det inte längre att bedriva en röd politik utan gröna insikter, om man vill behålla självrespekten.

Fru talman! Vårt vägväsende är vårt viktigaste transportsystem. Ungefär 50 96 av alla godstransporter sker på väg, och som Gösta Andersson sade i sitt inlägg kommer 89 96 av alla persontransporter till stånd på vårt vägnät. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att vägfrågorna visas ett stort intresse från kammarens ledamöter. I anslutning till budgetpropositionen har inte mindre än 63 motioner väckts med över hundratalet yrkanden. Vi som arbetar i trafikutskottet tycker naturligtvis att det är värdefullt att kammarens ledamöter visar den här viktiga delen av samhällets funktioner stor uppmärksamhet. Innan jag går in på att närmare kommentera utskotts betänkandets innehåll och de förslag som nu ligger på riksdagens bord, vill jag göra den markeringen att i det stora hela är utskottets ledamöter, oavsett partitillhörighet, överens. Det finns ett antal reservationer, men när det gäller huvudlinjerna och inställningen till den framtida vägpolitiken råder det god samstämmighet mellan partierna. Jag tror att det är värdefullt för framtiden att vi har en gemensam grundsyn. Vägpolitikens inriktning går tillbaka på 1979 års trafikpolitiska beslut. Enligt detta beslut skall vägpolitiken syfta till att ge en tillfredsställande vägtransportstandard till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Med utgångspunkti den allmänna formuleringen har vägverket konkretiserat huvudmålet i ett antal delmål. I fråga om driften och underhållet av det vägsystem som vi har är syftet att uppnå tre viktiga saker. Det första målet är att upprätthålla standarden på vägarna. Vägunderhållet skall alltså vara utformat på så sätt att det svarar mot den årliga förslitningen. Det andra målet när det gäller underhållet av vårt vägsystem är att genom särskilda åtgärder och insatser återställa de delar av vägnätet som är förslitna, så att vi får en från allmänna synpunkter acceptabel standard. Därför har vi sagt att man bör sträva efter att klara hem den här eftersläpningen på tio femton år. Det tredje målet är att öka serviceåtgärderna på framför allt det lågtrafikerade vägnätet. Det gäller då i första hand insatser beträffande vinterväghållningen. Det är ett stort kapital som finns investerat i vägar och broar. Därför är det viktigt att vägarna underhålls och att vägnätet kan utnyttjas effektivt. Om vi brister i underhållet får vi sämre transportförutsättningar, och vi skjuter på det sättet en reparationstopp framför oss. Det innebär förstöring av ett kapital som det blir mycket dyrt att återställa i framtiden. Både för näringslivets transporter och för de enskilda människornas resebehov är det således viktigt att vi har en god standard på våra vägar och en bra framkomlighet. De här synpunkterna och principerna har varit utgångspunkten för regeringen när den har tagit upp vägfrågorna i budgetpropositionen. När det gäller vägunderhållet föreslås en ökning av anslagsramen på 226,5 miljoner. Det totala anslaget för underhåll uppgår enligt förslaget till 4 420 milj.kr. Trots den statsfinansiella situation som råder har vi alltså kunnat ta fram en ökning av dessa anslag på 226,5 miljoner. Man kan konstatera att när det gäller underhållet och driften av våra vägar har vägverket fått en gynnsam situation jämfört med många övriga statliga verk och myndigheter. Detta anslag tillstyrker utskottet enhälligt. Centerpartiet har i motion krävt att man utöver de medel som finns anvisade i budgetpropositionen skulle inrätta ett särskilt anslag på 500 milj.kr. för åtgärder mot eftersatt underhåll av bärighet, beläggningar och broar. Detta har centerpartiet under ett antal år föreslagit, men riksdagen och övriga partier i utskottet har alltid gått emot det. I underhållsanslagen finns det ju medel för åtgärder för att förbättra bärighet, vägbeläggningar och broar. Vi anser dessutom att vi i ett statsfinansiellt läge som det nuvarande inte klarar av att plocka fram ytterligare en halv miljard. Centerpartiet har heller inte anvisat varifrån pengarna skall tas. Av de 500 miljonerna vill man ta ytterligare 200 miljoner från de kommunala anslagen. Det tycker vi inte är någon framkomlig väg, och därför yrkar vi avslag. I budgetpropositionen föreslog departementschefen vissa förändringar när det gällde statsbidragen och hanteringen av färjetrafiken. Enligt förslaget skulle man göra det möjligt att lägga över ökade kostnader på kommunerna och införa speciella färjeavgifter. Från utskottets sida har vi inte varit beredda att acceptera detta. Vi vill inte vara med om att öppna några generella möjligheter till avgiftsbeläggning, som detta förslag skulle kunna innebära, och vi säger därför i ett särskilt tillkännagivande till regeringen att endast i de fall en kommun är beredd att tillskjuta medel för att åstadkomma kompletteringstrafik på våra färjor kan vi acceptera denna tanke. En förutsättning är att vägverket och vederbörande länsstyrelse ger sitt medgivande till en sådan utökad trafik. Vi menar att skall man spara pengar när det gäller färjeverksamheten, är det bästa sättet att se till att ersätta färjorna med broar. Det har utskottet sagt tidigare, och det säger vi nu också. Beträffande byggnadsverksamheten och byggandet av statliga vägar har vi sedan 1979 haft ett anslag på nominellt 900 milj.kr. Det anslaget föreslås nu uppräknat med 100 miljoner till 1 miljard. Utöver de medel som årligen har anvisats som ordinarie medel till vägverket på budgeten har till vägväsendet anvisats särskilda medel via finansfullmakten och genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa extra anslag utöver ordinarie medel har i genomsnitt uppgått till ca 500 miljoner per år, även om det har varit variationer från år till år. 1983 fick vägmyndigheterna möjlighet att i sina flerårsplaner räkna med att anslag skulle tillkomma utöver dessa ordinarie medel. Nu har, bl.a. som en följd av den framgångsrika politik som regeringen har fört, sysselsättningen väsentligt förbättrats och behovet av sysselsättningsskapande åtgärder minskat. Därför kan man inte räkna med att i fortsättningen kunna plocka fram den här typen av anslag i den utsträckning som man kunnat göra tidigare. Därför har man föreslagit att de ramar som står till vägbyggandets förfogande på det statliga området, liksom på det statskommunala området, skall reduceras med 550 milj.kr. och att de nya flerårsplanerna skall träda i kraft den 1 januari 1988. Jag kan säga att ledamöterna i trafikutskottet inte är särskilt förtjusta i detta förslag. Vi har emellertid ställt oss bakom förslaget med hänsyn till den statsfinansiella situationen. Men vi finner det i hög grad oroande att så drastiska minskningar skall behöva vidtas i planeringsramarna. Vi menar att en satsning på framtiden är att se till att bygga ut vårt transportsystem och våra vägar. Väginvesteringarna har stor betydelse. De är av ökande betydelse för industri och näringsliv. Vi utgår därför från, och det vill vi också ge regeringen till känna, att man framdeles skall ta till vara alla uppkommande möjligheter för att få fram ytterligare medel utöver de nuvarande ramarna — såväl sysselsättningsmedel som, om möjligt, vidgade planeringsramar. Det är alltså ett enigt utskott som gör denna klara markering. Från borgerligt håll har man under flera år fört fram tanken på att man skulle införa speciella lånesystem och leasingförfarande för att därigenom få en vidgad ekonomisk ram för vägbygge. Vi har från socialdemokratisk sida ställt oss negativa till detta. Vi tycker inte det är riktigt att vägbyggnadsföretagen och entreprenadföretagen skall ställa lånemedel och leasingmedel till förfogande för att därigenom så att säga binda upp vägverket för framtiden. Verkets generaldirektör gick så sent som i måndags ut officiellt och sade att detta inte var en framkomlig väg. Därför avstyrker vi förslaget. Jag yrkar därmed avslag på den reservation som är fogad till betänkandet på denna punkt. Vi tycker inte om avgiftsfinansiering av våra vägar och broar. I moderaternas motion föreslås att man skall införa vägtullar i Helsingforssregionen. Vi avstyrker detta. Jag yrkar därför avslag på den reservation som moderaterna har väckt i anslutning härtill. När det gäller frågan om utbyggnad av E 6 gick Viola Claesson ut mycket hårt. Hon gjorde gällande att vi i dag i riksdagen har att träffa ett val mellan ökad skogsdöd och miljövänlig politik. Hon ville göra gällande att socialdemokratin är ett betongparti och att jag, som ordförande i trafikutskottet, skulle sakna känsla för miljöfrågorna. Jag vill karakterisera Viola Claessons inlägg i kammaren i dag som något av slagordspolitik. Viola Claesson är fången i en kommunistisk terminologi, som tyvärr leder till att hon helt fjärmar sig från den verklighet som vi lever i. Hon säger att det skulle handla om vuxnas dårskap när vi vill satsa på en utbyggnad av vår infrastruktur. Att förbättra vägstandarden på E 6-an genom Bohuslän skulle vara ett resultat av vuxnas dårskap. Jag vill råda Viola Claesson att sätta sig i förbindelse med anhöriga till de många människor som under de senaste åren mist livet på grund av dålig vägstandard på E 6-an. Är det ett uttryck för vuxnas dårskap att göra insatser på vägområdet för att reducera antalet trafikolyckor och antalet dödsolyckor på E 6-an i Bohuslän? Är detta fråga om dårskap, Viola Claesson, ställer jag upp för den dårskapen. Viola Claesson säger att vi är ett hån mot allt vad miljörörelsen representerar. Jag tycker att Viola Claesson skall använda litet ”mindre bokstäver”, när hon uppträder i kammarens talarstol. Viola Claesson får använda vilken terminologi och vilken debattkonst hon vill, när hon är ute på gator och torg, men här i riksdagen bör man, enligt min mening, välja ett annat språk. Jag skulle också vilja säga att Viola Claesson debatterar på ett sätt som för tankarna till Don Quijote som slogs med väderkvarnar. Viola Claesson talar om P.G. Gyllenhammars väg. Kjell-Olof Feldt skulle vara förledd av Pehr Gyllenhammar. Det rör sig här om resultatet av diskussioner som har förts under många år i Nordiska rådet om samverkan i Norden för att förbättra de nordiska ländernas transportsituation. Det har gällt att knyta ihop de tre nordiska länderna med kontinenten. Det är detta som ligger bakom förslaget om en upprustning av E 6-an och, vilket inte Viola Claesson nämner, en ökad satsning på järnvägen. Vi tycker att det är riktigt att den planering som vägverket har fått i uppdrag av regeringen att göra för en motorväg från Stora Höga upp till Uddevalla fullföljs. När den planeringen sedan är klar, och all den hänsyn som över huvud taget kan tas till miljöfaktorerna har tagits, har man att ta ställning till projektet. Jag vill med bestämdhet tillbakavisa vad Viola Claesson sade i debatten om att detta skulle vara odemokratiskt, att man inte har insyn i vad som pågår. Jag tycker att den debatt som försiggår väl visar att man har insyn. Vi avvisar därför centerns och vpk:s motioner i detta sammanhang. När det gäller väghållning över huvud taget föreslås i budgetpropositionen att våra kommuner får ta ett ökat ansvar för väghållningen. Statsbidraget till drift och underhåll av de kommunala vägarna har under senare tid uppgått till ca 70 20. Man menar alltså nu att kommunerna bör få ett ökat väghållningsansvar. Därför reduceras anslaget till driften av kommunala vägar med 100 milj.kr. Detta innebär att statsbidragsandelen sänks till 54 96. I detta sammanhang bör erinras om att 109 kommuner är väghållare och uppbär statsbidrag för de statskommunala vägarna. För att de även fortsättningsvis skall kunna vara väghållare föreslås också en förändring i väglagen. Och det aviseras — vilket inte är minst viktigt — att en särskild utredning inom en nära framtid kommer att tillsättas för att undersöka formerna och de finansiella förutsättningarna för ett ökat kommunalt väghållningsansvar. När det gäller minskningen av anslaget till driften av de kommunala vägarna är splittringen inom oppositionen total. Vpk vill inte vara med om att spara några hundra miljoner. Folkpartiet vill inte ta ställning; man vill inte vara med på besparingsförslaget utan hänvisar till sin stora ekcnomiska motion. Moderaterna vill ytterligare minska anslaget. Jag tror att det förslag som regeringen framlagt därmed kan anses ganska väl svara mot vad som är rätt och riktigt. Folkpartiet, som säger nej både när det gäller minskning av anslaget till driften av kommunala vägar och när det gäller byggnadsanslag till kommunala vägar, hänvisar till att det är fel att vi från riksdagen pekar ut vilka områden av statsbidragen till kommunerna som skall reduceras. Det är att göra det väldigt enkelt för sig, Hugo Bergdahl. Folkpartiet säger att vi skall ta ännu mer från kommunerna. Men ni vågar inte tala om vad det är. Jag vet inte om folkpartiet inte vågar ta ett politiskt ansvar. Hugo Bergdahl talade i sitt inlägg om att folkpartiets förslag var ett uttryck för liberalism. Är liberalism detsamma som att inte våga ta ett politiskt ansvar, så hoppas jag att den liberalismen inte har någon ljus framtid. Byggandet av kommunala vägar uppgår i år till 340 milj.kr. Det föreslås här en ökning till 360 milj.kr. samtidigt som man minskar bidragsandelen från 70 till 50 26. Även på den punkten föreligger det reservationer från moderaterna, folkpartiet och vpk. Moderaterna vill gå längre, folkpartiet vill inte vara med, och vpk vill inte heller vara med. Jag yrkar i det här fallet bifall till utskottets hemställan. Flerårsplanerna har jag redan kommenterat. Jag har sagt att vi anser att det är angeläget att man på sikt ser till att få ett så stort vägbyggande som möjligt. När det gäller bidrag till enskild väghållning fattade riksdagen för ett par år sedan beslut om ett nytt differentierat system, som skulle ge den enskilde väghållaren en rättvisare fördelning av medlen, samtidigt som samhällets intresse för de olika vägarna bättre kunde återspeglas i bidragssystemet. Centerpartiet har inte accepterat detta utan yrkar att man skall återgå till det gamla systemet. Centern vill också plussa på med ytterligare 25 milj.kr. Majoriteten i utskottet har sagt nej till detta, och jag yrkar avslag på reservationen 16. Slutligen, fru talman: Det har väckts ett flertal motioner där man tar upp enskilda objekt. Utskottet har enhälligt, bortsett från vpk, avstyrkt dessa motioner. Jag menar att det system med decentraliserat beslutsfattande som finns fastslaget i väglagens bestämmelser skall ligga till grund för de prioriteringar som görs av enskilda objekt. Det är icke riksdagens uppgift att ta ställning till enskilda objekt. Skulle vi införa en sådan ordning, vet jag inte var vi skulle hamna när det gäller den svenska vägpolitiken. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på denna punkt och avslag på de motioner som vpk har väckt i anslutning till frågan.

Fru talman! Kurt Hugosson gjorde invändningar mot de tre borgerliga partiernas förslag när det gäller låneeller leasingförfarande. Jag tycker att det är viktigt att alla möjligheter tas till vara för att finansiera projekt utanför statsbudgeten och hitta andra finansieringsformer än de traditionella. Det är utan tvekan också ganska modernt att försöka finna nya finansieringsformer och medfinansiärer. Jag kan här påminna om Vasaterminalen. Det pågår även diskussioner om t.ex. snabbtågsförbindelse med Arlanda. Också en sådan skulle kunna finansieras på samma sätt. Alla kan vinna på låneoch leasingarrangemang. Staten behöver inte satsa någonting alls eller ganska små belopp. När det gäller snabbförbindelsen kan inblandade företag uppföra lönsamma projekt i anslutning till eller över den tänkta järnvägen. Det är alltså fråga om att få till stånd en så bra användning som möjligt av mycket värdefull mark. Låneeller leasingförfarandet är fördelaktigt också därför att man uppnår en fördelning av kostnaderna för projekten över tiden och, beroende på om avgift tas ut eller ej, en fördelning mer på brukarna än på skattebetalarna. Det är värdefullt för samhällsekonomin. Vi har också lagt fram förslag om eventuella tullprojekt. Vi har i trafikutskottet varit ute och rest och studerat tullprojekt i olika länder. Vi har då kunnat konstatera att det är tullprojektens utformning som avgör om de är gynnsamma eller inte. Vi väckte tidigare ett förslag om tull på Ölandsbron. Det har undersökts om det skulle kunna vara värdefullt i sammanhanget. Jag kan nu säga följande: Det hade varit klart fördelaktigt om vi haft tull på Ölandsbron, både för bron och för ön, som då säkert inte slitits ned så kolossalt som nu är fallet, och därför att vi då skulle ha haft pengar för att åtminstone delfinansiera en upprustning av bron, vilket den är i akut behov av. Socialdemokrater och moderater är nu inne på någorlunda samma linje när det gäller att spara på det stats-kommunala väganslaget. Det är värdefullt att regeringen nått insikt om nödvändigheten av besparingar. Men jag vill påminna om den fruktansvärda kritik som inte sällan har kommit oss moderater till del när vi har lagt fram besparingsförslag, förslag som sedan ändå tagits upp av socialdemokraterna. Nu vill jag kritisera socialdemokraterna för deras förfaringssätt i detta sammanhang. Regeringen drar helt enkelt in redan beslutade ansiag för drift av kommunala vägar och gator på 70 milj.kr. för 1985, som skulle ha betalats ut i januari 1986, och på 70 milj.kr. för 1986. Dessutom drar regeringen in 100 milj.kr. till. De 140 miljonerna var redan beslutade, och man hade preciserat att kommunerna skulle hjälpas med denna summa. Jag tycker inte att sådant är ärligt. Samtidigt som socialdemokraterna kritiserar oss moderater för våra besparingsförslag drar man alltså in medel som redan har beslutats, och som kommunerna räknat med. Jag vill påminna om följande gamla talesätt: Den som ger och tar igen, den är tjuvens bästa vän.

Fru talman! Trafikutskottets ordförande försöker göra gällande att vi från folkpartiets sida inte vill ta ställning när det gäller statens stöd till kommunerna i form av olika väganslag. Jag tycker att det är ett besynnerligt påstående. Läser trafikutskottets ordförande inte motioner som läggs fram från andra partier och studerar de olika att-satserna? Det kan uttryckas mycket enkelt, Kurt Hugosson — folkpartiet vill ha oförändrat stöd till kommunerna för drift och byggande av kommunala vägar och gator. Vi vill också hålla igen på statens bidrag till kommunerna, men vi har valt en annan form för att kunna ge klart besked till kommunerna hur man skall spara. Vi vill ge kommunerna frihet att välja på vilka områden de anser sig kunna satsa vidare och på vilka områden de vill spara. Detta, Kurt Hugosson, är skillnaden mellan våra målsättningar. Vi tycker att det statliga stödet till kommunerna skall vara oförändrat. Vi vill i stället genom en avgift på skatteunderlaget i kommunerna dra in till staten de medel som behövs. Kommunerna, som har en god ekonomi, skall också delta i det gemensamma sparandet. Kurt Hugosson hänvisar till 1979 års trafikpolitiska beslut och dess målsättningar om vägstandard och underhåll, och han pekar på hur viktigt det är att såväl näringslivet som de enskilda människorna har tillgång till bra vägar. Jag håller med om det, Kurt Hugosson, men vad blir följderna av den neddragning som regeringen och nu också en majoritet i trafikutskottet ställer sig bakom? Vi är djupt oroade över den utvecklingen. Därför har vi valt ett annat alternativ som ändå ger kommunerna möjlighet att delta i sparandet. Men vi tycker att kommunerna själva skall avgöra på vilket område de vill spara. Vårt klara mål är att stödet till kommunala vägar och gator skall vara oförändrat. Det som är möjligt i utbildningsutskottet är tydligen inte möjligt i trafikutskottet. I utbildningsutskottet har socialdemokraterna och folkpartiet enats om att staten även i framtiden skall vara ansvarig för lärarlönerna. Det var inte regeringens förslag från början. I utbildningsutskottet har man använt sig av exakt samma finansieringsform som vi i folkpartiet vill ha för statens stöd till kommunala vägar och gator. Sådan är verkligheten, Kurt Hugosson.